Herr talman! Det råder inga delade meningar om behovet av aktiva insatser för att lösa den äldre arbetskraftens sysselsättningsproblem. Genom den strukturomvandling som vårt samhälle och vår arbetsmarknad genomgår kommer den äldre arbetskraften ofta i en besvärande situation. Herr Bengtsson i Landskrona har belyst detta i sitt inlägg. Det framgår även i det remissvar som arbetsmarknadsstyrelsen har lämnat och i vilket ingår en nog så intressant och belysande sifferserie, som ger uttryck åt situationen för den äldre arbetskraften när det gäller friställning. Utskottet har i sitt utlåtande hänvisat till de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som vidtagits för att skapa möjlighet för den äldre arbetskraften att få sysselsättning. Det har i årets statsverksproposition understrukits att vissa grupper på arbetsmarknaden, bland annat de äldre, på grund av förändringarna på arbetsmarknaden riskerar att utsättas för långvarig arbetslöshet eller undersysselsättning om inte särskilda åtgärder vidtages. Det har uttalats att det för de konkurrenssvaga grupperna behövs en väsentlig förstärkning från samhällets sida. Vikten härav illustreras av de uppgifter arbetsmarknadsstyrelsen lämnat i sitt remissyttrande rörande arbetslöshetens fördelning och varaktighet i skilda åldersgrupper. I syfte att förbättra kunskaperna om verkningarna av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har även föreslagits ökad medelsanvisning för arbetsmarknadsforskning. Statsutskottet har i sitt utlåtande nr 58, som vi behandlade förra veckan, anslutit sig till departementschefens bedömning av behovet av insatser för de svårplacerade, som är särskilt utsatta i nuvarande arbetsmarknadsläge, och även framhållit att en ökad andel av resurserna bör kunna användas för regionala och eljest selektiva åtgärder. Det uttalas vidare att den ökade efterfrågan på arbetskraft bör göra det möjligt för fler handikappade och äldre att få arbete i öppna marknaden. Det nya läget bör också leda till ökat intresse för halvskyddat arbete, och koncentrerade insatser skall göras för att snabbt öka denna sysselsättningsform. Det kan i sammanhanget erinras om att en utredning är tillsatt med uppgift att utreda huvudmannaskapet för den skyddade sysselsättningen, så att det kan skapas en enhetlig organisationsform. Vidare kan observeras att arbetsmarknadsstyrelsen den 15 april i år antagit vissa riktlinjer för en intensifie rad arbetsmarknadspolitik, i vilken ingår en rad åtgärder som ger den äldre arbetskraften större möjligheter. Jag kan också erinra om att arbetsmarknadsstyrelsen har utarbetat ett särskilt aktiveringsprogram för intensifiering av åtgärderna för den äldre och medelålders arbetskraften. En central konferens med uppgift att informera och stimulera en ökad sysselsättning för den äldre arbetskraften har också följts upp med lokala konferenser. Härvid har värdefulla informationer erhållits som kommer att vidareutvecklas i form av åtgärder som kan anses påkallade. Utskottet vill även erinra om äldrestödet som infördes 1968 och som innebär att den arbetslöse i likhet med medlem i arbetslöshetskassa skall stå till arbetsmarknadens förfogande och vara anmäld vid arbetsförmedlingen. Härigenom blir det möjligt med en arbetsmarknadsmässig prövning, vilket innebär att vederbörande får möjlighet att komma i åtnjutande av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som står till buds. Till slut vill utskottet i likhet med arbetsmarknadsstyrelsen betona att ansvaret för lösningen av problemet delas av alla: näringsliv, myndigheter, partsorganisationer och enskilda. Samarbetet med arbetsmarknadens parter och effektiv information är nödvändiga förutsättningar.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

Herr talman!

| I detta sammanhang har riksdagen också avslagit:motionsyrkandena om utredning för att samordna och snabbt åstadkomma resultat av utredningsarbetet rörande handikappades inkomstoch skatteförhållanden. Riksdagen har liksom statsutskottet förutsatt att samordning och initiativ på detta område sker utan någon riksdagens särskilda åtgärd. I motionerna I: 231 och I11:255 har nämnts att AMS och riksförsäkringsverket gemensamt har föreslagit en ändring av lagen om allmän försäkring i syfte att man skall komma ifrån det nuvarande systemet med bidrag från två håll vid arbetsvård i form av yrkesutbildning i de fall som avses i 4 kap. 2 § lagen om allmän försäkring. Avsikten är att det i stället skall utgå bidrag enbart från arbetsmarknadsverket, och sjukpenningsförsäkringen skall vara vilande under utbildningstiden. En sådan reform ligger i linje med vad motionärerna önskat. Det bör framhållas att ett antal remissinstanser har föreslagit att frågeställningen skall vidgas och att en mer allmän översyn av bidragssystemet skall komma till stånd. Hela denna fråga ligger således redan under prövning hos Kungl. Maj:t, och proposition förberedes. Dessutom kommer AMS att om några månader redovisa förslag röran de utbildningsbidragen både i fråga om beloppens storlek och i fråga om bidragssystemets konstruktion. Frågorna är alltså redan uppmärksammade, och någon utredning av det slag som förordats i motionerna 1: 231 och II: 255 och i det ena delyrkandet i motionen II: 1007 kan i detta läge inte vara påkallad. Utskottet kan instämma i mycket av vad motionärerna sagt om behovet av ett väl fungerande samarbete på det här fältet, och det har också kommit till uttryck i utlåtandet. Tanken på en enhetlig organisation för all den verksamhet som rör rehabilitering har emellertid inte vunnit gehör hos remissmyndigheterna. Såväl socialstyrelsen, AMS, handikapprådet som Kommunförbundet har framhållit att rehabiliteringen har funktionella anknytningar till undervisningsväsendet, socialförsäkringen, sjukvården och arbetsmarknadsorganen och att man inte bör bryta dessa anknytningar. Däremot har flera remissinstanser förordat ett samordningsorgan på central nivå, och handikapprådet har framhållit att det bör inrättas permanenta rehabiliteringsberedningar på 1okaloch länsplanet där det inte redan har skett. Landstingsförbundet och Kommunförbundet har inte förordat att man skapar nya organ utan har ansett att man bör kunna lösa frågorna med bestämda samordningsrutiner och direktiv. Utskottet kan dela uppfattningen att det är lämpligt att man ser över samordningsfrågorna, men som framhålls i utlåtandet sker redan detta. Socialdepartementet har påbörjat en kartläggning av området, och vidare har socialstyrelsen beslutat göra en utredning om organisationen av den medicinska rehabiliteringsverksamheten. I denna utredning kommer man bl.a. att ta upp sam arbetet med arbetsvården, socialvården, den allmänna försäkringen, utbildningsväsendet och handikapporganisationerna. Förra året tillkallades också en utredning som bl.a. skall behandla frågan om ett enhetligt huvudmannaskap för den skyddade sysselsättningen. Frågorna är alltså uppmärksammade; och det bör nog kunna förutsättas att de kommer att drivas vidare utan att riksdagen nu begär en ytterligare utredning. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag. i skrivelse till Kungl. Maj:t anmäla, att riksdagen icke funnit anledning till

Herr talman!

Det innebär i och för sig inte någon revolutionerande förändring av samhällsbilden. Förslaget utgör inte någon reform av stort format, och jag vill också säga att det inte är någon angelägen reform. Den kommer dessutom inte att innebära några inskränkningar i kyrkans och kyrkosamfundens möjligheter att utöva sin kristna verksamhet.

Enskilda profana nöjestillställningar kan anordnas på dessa dagar, och det kan dessutom beviljas dispens för offentliga sådana under vissa förhållanden. Vad är det då frågan gäller? Fältet är liksom öppet för båda intressegrupperna. Jag ställde mig den frågan också 1968, då det från socialdemokratiskt håll motionerades om en utredning rörande upphävande av 10 § allmänna ordningsstadgan, och jag har gjort samma fråga när propositionen har framlagts nu i vår.

De är liksom kardinaldagarna bland alla kristna helgdagar. Man förväntar därför, att Sverige som nation skulle vilja erkänna vad kristenheten genom århundraden betytt för vårt folk och kommer att betyda genom tiderna. Vi bör erkänna detta genom att befria dessa tre dagar — av årets 362 eller i vissa fall 363 — från profana offentliga nöjestillställningar. Många kommer att betrakta det som stötande om 108 upphävs. Självfallet skall vi ta hänsyn till och respektera varandras uppfattningar. Man torde dock inte kunna påstå att kraven är för högt ställda om det begärs en viss hänsyn till tre speciella kristna helgdagar bland de bortåt ett sextiotal som vi har varje år. Jag vill säga att kraven är ganska små.

Jag vill gärna säga att gällande kungörelse har uppfattats som en samhällets gärd av hänsyn till den stora grupp inom vårt folk som bekänner sig till den kristna livsåskådningen. Jag tror dessutom att det är en ganska liten grupp som höjt röster för förbudets upphävande. Det är sålunda inte heller från demokratisk synpunkt någon angelägen reform. Däremot kan reformen komma att uppfattas som ett desavouerande av en folkmajoritet. Ingen torde förneka att människan har ett inneboende och naturligt behov av stillhet med möjlighet till vila och eftertanke. I vår tid är utan tvekan behovet härav större än någonsin. I tristessens och jäktets tid är detta helt enkelt nödvändigt om människan såväl psykiskt som fysiskt skall kunna stå ut med sin uppgift. Detta gäller alla människor oavsett vilken livsåskådning de bekänner sig till. Samhället kan bidraga till att tillfredsställa detta behov. Ett skydd för juldagen, långfredagen och påskdagen, herr talman, mot offentliga nöjestillställningar är ett led härutinnan. Jag yrkar därför bifall till den reservation som är fogad till första lagutskottets utlåtande nr 36 och som sammanfaller med de yrkanden som är ställda i ett antal motioner i såväl första som andra kammaren.

Herr talman! I proposition nr 77 begärs riksdagens yttrande över ett förslag till upphävande av det i 10 § allmänna ordningsstadgan upptagna förbudet mot offentliga tillställningar på juldagen, långfredagen och påskdagen. Frågan som sådan är ingen ny företeelse. Redan under 1890-talet var den föremål för utredning, och utredningens arbete ledde även så småningom fram till viss uppmjukning i då gällande förbud. Under förarbetena till allmänna ordningsstadgan sattes det visserligen inte i fråga att slopa förbudet, vilket då som nu gällde alla offentliga tillställningar på nämnda dagar. Ett slopande av förbudet har emellertid därefter aktualiserats vid flera tillfällen och senast vid 1968 års riksdag. Departementschefen skriver i propositionen: »Som framhållits i departementspromemorian innebär inte den omständigheten att det är tveksamt om en majoritet av befolkningen önskar behålla förbudet att det helt skulle saknas motiv för ett förbud.

Det var bara i fråga om formerna och tidpunkten som olika uppfattningar framfördes. Riksdagen beslöt också i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om utredning rörande upphävande av nöjesförbudet just på juldagen, långfredagen och påskdagen. Nu har denna utredning skett, och remissvaren på den utsända departementspromemorian har inkommit. Utredningen har rönt ett mycket positivt mottagande från nästan alla remissinstanser, En övervägande del av de remissorgan som företräder de kristna synpunkterna har, såsom jag tidigare sagt, framfört åsikten att förbudet innebär ett tvång som är oförenligt med den kristna förkunnelsen. Utskottet har också i år ingående behandlat denna fråga. Utskottsmajorite ten anser i likhet med departementschefen att det rådande nöjesförbudet bör kunna upphävas och förordar att det framlagda förslaget lämnas utan erinran. Jag undrar om inte denna fråga har givits större proportioner än den egentligen har. Ett upphävande av förbudet mot offentliga nöjestillställningar under dessa tre dagar skulle knappast, som någon har sagt, märkas i jämförelse med vad som i Övrigt sker. Det kommer inte att ordnas så många nöjen och dessa kommer inte att kollidera med de större gudstjänsterna. Ingen tror väl heller att det under just dessa dagar kommer att arrangeras några uppsluppna nöjen vilka kan strida mot god smak. Om vi går tillbaka till det egna föreningslivet på våra hemorter, kan vi konstatera att föreningsmedlemmarna i allmänhet då inte önskar ha tillställningar för offentligheten av något slag om dessa inte har religiös och seriös karaktär. Jag har ganska svårt att förstå framför allt det uttalande som herr Fridolfsson i Stockholm nyss gjorde från denna talarstol. Låt mig säga att herr Fridolfssons tro på sin egen övertro mer skadar än gagnar den rörelse han vill främja. Jag skulle också vilja säga att det inte ankommer på oss att döma eller fördöma. Herr Fridolfsson krävde tolerans mot människor med kristen övertygelse. Men själv vill han inte vara tolerant mot alla de medmänniskor som trots en djupt rotad religiös tro har en annan uppfattning i denna fråga än han själv. Jag tänker på alla de människor som är övertygade om att kristen tro inte är i behov av detta förbud. Ett hänsynstagande av fri vilja till och respekt för de stora högtidernas helgd är enligt mitt sätt att se betydligt mera värt än ett förbud. Herr talman!

För egen del upplever jag detta utspel på eit sådant sätt att jag inte har någon större lust att föra ut debatten på vingliga vägar. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Man vill väl ändå föreställa sig att de tankegångar som låg till grund för herr Fridolfssons uttalande inte bara hänför sig till hans egna upplevelser, utan att han anser sig ha — jag ber att få understryka det — stor erfarenhet av sina egna församlingsmedlemmars åsikter i det här avseendet. När det gäller frågan om tolerans la. vill jag fortfarande hävda att om i kräver tolerans för oss själva eller vår egen grupp, bör vi också vara beredda att visa tolerans mot andra individer och grupper.

Herr talman! Självfallet inbillar jag mig att jag har lika stor rätt som alla andra ledamöter av denna kammare att framföra mina synpunkter på de frågor vi behandlar, inte minst om dessa skulle, såsom jag anser, vara identiska med frikyrkofolkets. Fru Löfqvist talar om tolerans. Det är enligt min uppfattning samhällets plikt att hävda friheten, men det är också dess plikt att upprätthålla hänsynen.

Herr talman! Om jag får lägga mig i den senaste lilla konflikten mellan herr Fridolfsson i Stockholm och fru Löfqvist, vill jag konstatera att de är minst lika duktiga domare båda två. Att påtala vem som har tagit initiativet till propositionen kan väl ändå inte vara värre än att säga att herr Fridolfsson hyser tro på sin övertro; det anser jag inte vara så oskyldigt sagt. Jag tycker nog att herr Fridolfsson gick ner i varv och fick fram vad han ville ha sagt. Vi bör ju ha rätt att framföra vår mening även i frågor som angår oss högst personligen. Om man inte jämt säger det, respekterar man naturligtvis likväl dem som har andra åsikter. Reservationen har verkligen en positiv avsikt. Vi vill i almanackan fridlysa en liten bit terräng och därmed bevara dess särprägel i den andliga geografin. Vi vill slå vakt om ett värdefullt arv som vi fått att förvalta. Kan inte fädernas tro vars frukter vi njuter litet till mans — ofta utan att veta om det — vara värd den pieteten? Jag kan instämma i Göteborgs domkapitels yttrande och säga att vi behöver dessa andliga strövområden litet var i detta stressens tidevarv. Vi politiker, samhällspolitiker eller kyrkpolitiker — och jag får göra den distinktionen —, är ofta ambivalenta i vårt sätt att angripa frågorna. Å ena sidan är vi oerhört känsliga för tillfälliga kastvindar i det som vi uppfattar som opinionen, angelägna att vara i takt med tiden. Å andra sidan teoretiserar vi gärna över principer på ett sätt som ofta saknar verklighetsförankring. Det är ingen tillfällighet att det är just politiker och kyrkliga toppinstanser som tillstyrker propositionen. Politikerna försöker finna en teoretisk gyllene medelväg. När nu detta nöjesförbud skall upphöra anför man i samma veva att ordningspolisen har möjlighet att pröva frågan om vissa tillstånd och på så sätt ge det hela en balans — kompromissens väg. Kyrkoledare — eller om jag vågar säga kyrkopolitiker — som också är ängsliga för att inte vara tillräckligt i takt med tiden, kan naturligtvis ur sin arsenal plocka fram teorier om att kyrkan klarar sig i alla fall, och fattas bara annat. Men båda parter glömmer hur folket vill ha det. Det är svårt att bland vanligt folk finna gehör för att strunta i t.ex. långfredagens religiösa karaktär. Inom kyrkans värld upplever man också den dagen som en allt större kyrkohelg. Aldrig har man så mycket folk i kyrkorna som på långfredagen numera. Det är svårt att bland vanligt s.k. sekulariserat folk finna en ovilja att avstå från kommersialiserat nöjesliv under de stora helgerna. Därför vill jag tillsammans med flera andra talare fråga: Var finns den opinion som trycker på och kräver en reform här? Det hela är enligt min mening bara en politisk produkt. Vi själva firar ju varandra ganska ordentligt vid skilda tillfällen, och vi hedras t.o.m. här efter att ha lämnat detta jordeliv med en tyst minut och böjd nacke oavsett den politiska hem visten. Skulle inte mänsklighetens utan tvivel störste välgörare kunna räkna med någon liknande reverens? Kan man verkligen inte kosta på sig att fira honom med den blygsamma insats som någon avhållsamhet under några dagar av året utgör? Fru Löfqvist har med rätta erinrat om att det finns kyrkiga remissorgan som anser att ett tvång är oförenligt med den kristna livssynen. Men man kan anlägga en helt annan infallsvinkel också och säga att kyrkan vill fostra oss alla till hänsyn. Det är också ett viktigt incitament i den kristna livssynen.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

Herr talman! När den här frågan debatterades vid föregående års riksdag var jag en av motionärerna, och jag har attackerats ganska hårt av en del av de föregående talarna i debatten för att vi tog initiativ till den motionen. Men redan då hade vi motionärer den uppfattningen, att tiden kunde vara inne att slopa 10 § allmänna ordningsstadgan. Vi valde emellertid att överlåta till Kungl. Maj:t att pröva frågan och att framlägga förslag. Det är givetvis glädjande för oss att regeringen delat vår uppfattning, vilket också många remissinstanser har gjort. Detta ärende behandlades i förra veckan av första kammaren, och jag skulle 1 likhet med min medmotionär från i fjol när han talade i första kammaren vilja deklarera att jag har mycket stor respekt för de kyrkliga helgdagarna liksom för alla helgdagar — den 1 maj inräknad, herr Fridolfsson i Stockholm. Alla som deltog i fjolårets debatt yrkade, som det redan sagts, bifall till någon form av utredning. De motioner, i vilka det yrkas avslag på proposition nr 77, visar att jag i fjol hade rätt i min förmodan att det fanns ledamöter som hoppades att eventuella utredningar inte skulle komma fram till ett som jag ser det positivt förslag i frågan. Eftersom frågan nyligen diskuterats här i riksdagen, skulle det kanske inte behövas så lång debatt i dag, men jag vill, herr talman, ta upp ett par punkter trots den tidsnöd vi befinner oss i. Åtminstone en mening i herr Fridolfssons i Stockholm motion förbryllar mig något. Meningen lyder: »Respekten för demokratin borde också 1eda till att man respekterade den trosfrid som det nuvarande förbudet i 10 8 allmänna ordningsstadgan medverkar till.» Vad har respekten för demokratin med respekten för trosfriden att göra? På vilket sätt brister man i respekt för cemokratin genom att yrka på borttagande av nöjesförbudet de tre helgdagar där detta ännu kvarstår? Personligen har jag stor respekt för demokratin och även för människors ärliga och uppriktiga åsikter i religiösa och andra frågor, även om dessa skiljer sig från min egen uppfattning. Jag kan absolut inte förstå att man kränker vare sig demokratin eller människors trosfrid genom att slopa 10 § allmänna ordningsstadgan. Vad är herr Fridolfssons uppfattning om demokrati i detta sammanhang? De som är negativt inställda till förbudets slopande talar alltid om tolerans eller brist på tolerans hos dem som vill slopa nöjesförbudet. I en av motionerna heter det: »Ett bibehållande av den nuvarande ordningen skulle innebära att medan människor av kristen åskådning 362 dagar om året — söndagar som vardagar — tolererar antireligiösa manifestationer» — det gäller att ta i! — »skulle de till kristendomen mera negativt inställda respektera den kristna helgden tre dagar om året.» det i denna motion. »Braskande nöjesliv» tror jag herr Fridolfsson talade om i sitt anförande. Så som jag ser det är detta alldeles fel. De som talar för ett bibehållande av förbudet vill ha två olika tideräkningar för året i detta avseende — det kan man säga att vi har i och med det nuvarande förbudet. De människor som har en religiös uppfattning kan anordna sammankomster under 365 dagar på året — ingen vill förbjuda det. Men tre dagar om året utestänger de andra människor som vill ordna sin tillvaro på ett annat sätt. De ger dem ett år med 362 dagar i detta speciella avseende. Detta förbud, herr talman, gäller inte enbart rena nöjestillställningar, utan även restauranger och matställen omfattas av detsamma. Detta finner jag mera allvarligt, eftersom det drabbar ensamma människor som dagligen brukar äta sina måltider ute. Man visar ingen tolerans eller förståelse när det gäller dessa människors situation. Jag anser att man målar spöken på väggen och målar i alltför mörka färger och vill ge ett sken av att ett upphävande av förbudet skulle innebära att svenska folket skulle släppa Barabbas lös på juldagen, långfredagen och påskdagen. Vad har man för anledning att tro det? Senaste veckoslutet kunde vi fira pingst. Också pingstdagen var ända till 1943 belagd med förbud. Har man den erfarenheten, sedan pingstdagen undantogs från förbudet, att det speciellt den dagen anordnas sådana förskräckliga antireligiösa manifestationer som motionerna I: 1013 och II: 1163 talar om? Är inte pingstdagen — vilket jag framhöll också i fjol — just en stor kyrklig helgdag? Konfirmationer och kyrkbröllop äger rum över hela landet. Om jag minns rätt, kunde Dagens Nyheter redovisa 140 kyrkbröllop efter den senaste pingsthelgen. Det är väl ett bra bevis för att de religiösa samfunden kan samla människor vid konkur rens på lika villkor, och fler exempel kunde nämnas. Herr Fridolfsson i Stockholm sade att den motion som väcktes föregående år av bl.a. mig var en attack mot de religiösa helgdagarna. Jag vill absolut förneka det. Detta är en fråga som varit allvarlig för mig ända sedan speciella tillfällen i min ungdom. Det förbud som då gällde medförde att ensamma människor inte ens kunde gå ut och få ett mål mat under julhelgen, som ju är en familjehögtid då alla andra kan samlas och känna gemenskap. De ensamma har det emellertid speciellt svårt under den helgen.

Vad beträffar förståelsen för andra människor och övertygelsen om att kyrkan kan samla människor ändå vill jag hänvisa till vad herr Sörenson sade när första kammaren diskuterade frågan. Hans anförande gav uttryck för en syn på det här problemet som jag tror att många kristna, toleranta och vidsynta människor med respekt för andras åsikter har. Jag skulle vilja rekommendera dem som inte hörde på hans anförande att läsa protokollet. Han slutade sitt anförande med att yrka bifall till utskottets hemställan. Det kan sägas en hel del om vad herr Persson i Heden anförde i sitt inlägg. Han påstod att året hade 362 dagar och ibland 363. Det märks ju då hur man har fixerat sig i att det under dessa tre dagar skall råda förbud mot annat än kyrkliga tillställningar. Annars är det ju så att året har 365 dagar och ibland 366. Herr Börjesson i Glömminge talade om att man borde anordna sammankomster och försöka intressera ungdomen i större utsträckning under des sa helgdagar i stället för att upphäva nöjesförbudet enligt 10 § allmänna ordningsstadgan. Jag tycker att man från kyrkligt håll skall försöka aktivera ungdomen både dessa dagar och andra dagar för det som man vill intressera den för. Det vore ett bättre och riktigare sätt att gå till väga. Jag tror alltså att religiösa värden och religiösa sammankomster av olika slag inte kommer att förlora något genom att förbudet slopas. Jag skulle bli besviken på kyrkans möjligheter, om man skulle påstå något annat. Jag tror också att kyrkan skulle vinna på att visa tolerans. Som jag tidigare har sagt kan ju kyrkan och övriga religiösa samfund på de helgdagar som nu är undantagna från förbud samla stora människoskaror, trots att nöjesindustrin, som man här talar om, samtidigt har arrangemang på sitt håll. Någon annan utveckling har man inte anledning att tro på under de nu aktuella dagarna om förbudet slopas.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

Herr talman!

Organisationer av alla slag har nämligen möjlighet att anordna enskilda sammankomster, och andra arrangörer har tillfälle att söka dispens för anordnande av vissa nöjestillställningar. Det är alltså tämligen lätt för de människor som vill ha annat än vad kyrkan och kyrkosamfunden kan ge under juldagen, långfredagen och påskdagen att få detta önskemål tillgodosett. Men det är någonting annat med dessa tre dagar, enligt mitt sätt att bedöma, än med övriga helgdagar. Dessa är kardinaldagarna i hela kristenheten, en predikan om kristenheten och dess sanningar. Jag tycker ändå att, så länge vi har en kyrka som är bunden till svenska staten, Sverige som nation också borde erkänna detta. Jag anser inte heller att det behöver råda någon panik i denna fråga. Vi står snart inför ett avgörande i frågan om kyrkan och staten. När den tidpunkten kommer torde det väl ändå vara mer ändamålsenligt att ta upp och diskutera denna fråga än vid ett separat tillfälle som nu.

Herr talman! Herr Fridolfsson i Stockholm trodde tydligen att vi blev irriterade — eller hur jag skall uttrycka mig — av hans uttalande. Han vill göra gällande att han inte hade gått till angrepp. Men ordet attack använde herr Fridolfsson i sitt anförande. Sedan sade han att socialdemokratiska regeringen villigt sluter upp bakom motionärerna eller någonting i den stilen, med en negativ syftning. Herr Fridolfsson talar också väldigt mycket om tolerans och hänsyn. Det är just det jag efterlyser. Jag vill att man skall visa hänsyn till människor med en annan uppfattning än den som herr Fridolfsson i detta fall tycks hysa. Jag vill för min del visa hänsyn mot oliktänkande och respektera deras olika uppfattning, ge dem lika möjligheter. Det har varit mitt sätt att se på denna fråga. Enskilt och föreningsvis kan man ordna sammankomster, säger både herr Fridolfsson i Stockholm och herr Persson i Heden. Javisst, men många människor har inte någon förening att gå till och kan inte komma in i en familj eller en enskild sammankomst en sådan helgdag. Det är dem jag tänkte på. Jag kan dra fram exempel ur verkligheten om så skulle behövas. Jag vet inte om det är bättre att förfara som en del föreningar gör, när de under dessa helgdagar anordnar en enskild tillställning och får en mängd medlemmar därför att människor då inte har någonstans att ta vägen. Jag tycker det vore bättre att man fick anordna vanliga offentliga tillställningar med ordningsvakter o. d. Herr Fridöolfsson säger att helgdagarna skulle mista sin prägel av helgdagar — om jag förstod honom rätt — om man skulle upphäva detta förbud. Jag ställer på nytt frågan: Har pingstdagen mist sin prägel av kyrklig helg? Jag vill absolut förneka det. Herr Persson, jag tror inte heller att det minskar kyrkans möjligheter, men jag tror att det vore rättvisare och riktigare om alla gavs samma möjligheter. Därför yrkar jag på ett upphävande av detta förbud.

Herr talman! Allmänna arvsfondens ändamål är att främja barns och ungdoms vård och fostran. Bidrag får inte lämnas för åtgärder som stat och kommun skall bekosta. Bidragen har under senare år till väsentlig del utgått till barnstugor och ungdomslokaler. Det är en bra inriktning. I sitt yttrande till lagrådsremissen sade statsrådet Kling, att behoven inom dessa områden alltjämt är stora, och att bidragsgivningen därför inte får minska. Samtidigt föreslås arvsfondens ändamål — på grund av ökade resurser — utvidgas att gälla omsorger om handikappade. Det är viktiga ändamål, som naturligtvis lätt skulle kunna kompletteras med fler. När departementschefen säger, att behoven av bidrag från fondens nuvarande verksamhetsområden kommer att vara stora och att bidragen därför inte får minska, är det dock ett understatement — vad man kan vänta sig är att bidragsbehoven kommer att öka högst väsentligt i samband med de förväntningar samhället har på ungdomsorganisationernas och andra gruppers fritidsaktiverande insats bland barn och ungdom. En målsättning, som enbart går ut på att bidragen skall hållas på oförändrad nivå, medför i själva verket risk för betydande försämring av relationen mellan berättigade anspråk och resurser. Det är därför vi i motionen II: 1191 har velat understryka vikten av att det ansvar, som vilar på kommunerna när det gäller utbyggnad av barnstugor och omsorger om handikappade, inte får inkräkta på bidragsgivningen till organisationerna, som ju inte har kommunernas finansieringsvägar till sitt förfogande. I storstädernas förorter, i nya kommuncentra, i anslutning till nya skolor och i nya fritidsområden har i dag de organisationer, som vill erbjuda fritidsservice av olika slag, mycket besvärliga lokalproblem. En rationalisering i den anda som utredningen förordar för att samutnyttja befintliga samlingslokaler kan betyda en förbättring. Men kvar står starkt växande behov av insatser från arvsfonden. Det är därför av stor vikt att inte stanna på nuvarande ambitionsnivå utan i stället åstadkomma en generösare bidragsgivning, inom den nuvarande målsättningens ram, än för närvarande, när det gäller framställningar från de fria och frivilliga organisationerna. Om en sådan förändring inte kommer till stånd, är det stor risk för att vi genom beslut i enlighet med utskottets hemställan motverkar den önskan vi uttalat i samband med beslutet om de förstärkta bidragen till ungdomsorganisationerna, nämligen om en väsentligt utbyggd fritidsaktivitet. Jag förutsätter därför att berörda myndigheter beaktar sambandet mellan kraven på ökade insatser och större lokalresurser. Till sist, herr talman, vill jag bara uttala min glädje över att den tidigare

Herr talman! Till första lagutskottets utlåtande nr 37 har jag fogat en blank reservation. Det är alltså en egendomlig situation jag befinner mig i då jag skall dels förklara varför jag har avgivit en blank reservation, dels försvara utskottets skrivning i dess helhet. Förklaringen till min blanka reservation är helt enkelt att jag vill erkänna att utformningen av motionen II: 1191 blivit något oklar och på en del punkter inte ger någon riktig bild av motionärernas syften. Första lagutskottet har alltså haft att behandla proposition nr 83, vari föreslås vissa ändringar beträffande reglerna för allmänna arvsfonden. I propositionen föreslås något generösare bestämmelser än tidigare beträffande godkännande av testamente till förmån för annan än fonden samt beträffande avstående av arv exempelvis till släkting till arvlåtaren. En annan nyhet är att riksdagen i fortsättningen skall höras endast vid fondens avstående av arv i form av fast egendom. Beträffande fonderingen har hittills gällt att en tredjedel av de influtna medlen levererats till fonden medan två tredjedelar av den årliga avkastningen på kapitalet varit tillgängliga för utdelning. Då fonden nu är uppe i 40 miljoner kronor, har det ansetts lämpligt med en något mer begränsad ökningstakt, varför det föreslås att endast en tiondel av de inflytande medlen skall fonderas. I fondens stadgar föreskrivs att bidragsgivningen skall främja barns och ungdoms vård och fostran, dock inte ändamål som det åligger stat och kommun att tillgodose. I propositionen föreslås också att möjligheterna att erhålla stöd ur fonden skall vidgas till att omfatta även omsorgen om handikappade samt politiska ungdomsföreningar. Vidare föreslås att åldersgränsen för de ungdomar som kommer i fråga höjs från nuvarande 21 till 25 år. De föreslagna ändringarna beräknas medföra att det i ökad utsträckning blir möjligt att bevilja medel ur fonden men också att de områden som kan stödjas blir fler än tidigare. Utskottet har inte ansett det lämpligt att ta upp till prövning vad som föreslås i motionen II: 1191, i varje fall inte just nu, innan erfarenheter har vunnits av hur de nya bestämmelserna verkar. På en enda punkt har olika meningar kommit till uttryck inom utskottet, vilket föranlett en reservation. Det gäller frågan om de politiska ungdomsorganisationernas rätt att få bidrag till verksamhet som bedrivs i enlighet med allmänna arvsfondens syften. Reservanterna anser att det finns en viss misstänksamhet gentemot de politiska organisationerna och att detta i sin tur kunde medföra att medel i minskad utsträckning skulle tillföras fonden. Detta måste väl ändå vara att tänka för svart om bland annat det egna politiska partiet. Eller har jag fel? Är det inte så att politiska partier är fria staters liv? Jag vill vidare, och kanske främst, gärna understryka att allmänna arvsfonden i flera avseenden har bedrivit en pionjärverksamhet av betydande värde, vilket inte minst har gällt bidragsgivningen till ungdomsorganisationer av olika slag. I proposition nr 83 redovisas att regeringen under budgetåret 1967/68 utdelade sammanlagt 7613 000 kronor. Där redovisas också hur fördelningen har skett, vilket jag givetvis inte skall återge i detta sammanhang. Det framgår emellertid att cirka 4 miljoner kronor har gått till barnstugor och barnkolonier, bidrag som under gången tid varit och även i nuvarande läge är av betydande värde. Enligt gällande bestämmelser skall allmänna arvsfondens tillgängliga medel användas just till främjande av barns och ungdoms vård och fostran men, som jag tidigare har sagt, inte till ändamål som åligger stat och kommun. Det är en bestämmelse som för närvarände tolkas så att bidrag inte kan lämnas till sådana ting som har ålagts stat och kommun enligt författningen. Eftersom flera aktiviteter ihom barnavårdens område inte är reglerad i lag, har hitintills huvudparten av fondens avkastning anslagits till barnstugor och barnkolonier. Däremot har jag ingenting att invända i detta sammanhang, trots att jag vet att en del av dessa barnkolonier drivs direkt i kommunal regi. Vi motionärer har begärt en framtida omprövning av tolkningen av fondens bestämmelser på denna punkt, detta i synnerhet som det med fog kan hävdas att 1966 års riksdagsbeslut om ökat statligt stöd till barnstugor innebär en uppfordran till kommunerna att göra kraftfulla insatser för att bygga ut samhällets barntillsyn. Vi har emellertid inte ställt något yrkande på denna punkt, utan den saken får skjutas på framtiden. Det framstår väl ändå som fullt klart att ungdomsörganisationer av olika slag — politiska, ideella och andra — nu och i framtiden behöver större bidrag. Vid bidragsgivningen bör man främst ta hänsyn till den barnoch ungdomsfostrande verksamheten. Det går lätt att anföra hållbara motiv för en bidragsgivning även till politiska ungdomsföreningar. Initiativ och aktiviteter. av olika slag präglar ungdomsorganisationerna. Ungdomar kan verksamt bidra till fostran av sin egen generation. Ett aktuellt exempel på initiativ från ungdomsförbunden som är värda att stödjas också med anslag ur allmänna arvsfonden är den information bland ungdomen om narkotikaproblemen som ungdomsförbunden har aviserat och som — om jag inte är felaktigt underrättad — redan har avancerat en bit på vägen.

Det är med anledning av den negativa inställning till förslaget om bidragsgivning till politiska ungdomsorganisationer, som framkommer i reservation nr 2, som jag med herr talmannens tillåtelse vill frammana en bild av verkligheten som bevisar att politiska organisationer kan göra samhällsinsatser som: varken är eller kan anses vara kontroversiella. Många frivilliga krafter arbetar fortfarande på olika områden där de i dag ofta ställs inför frågan: Är inte detta en sak som samhället borde ordna? Under 1930-talet gick som en våg över hela vårt land medkänslan med de många utarbetade flerbarnsmödrar som ej hade någon möjlighet till semester eller avkoppling. Så växte det ena semeshemmet efter det andra upp över hela landet. Initiativtagare var i allmänhet de politiska kvinnoorganisationerna. Semesterhemsföreningar bildades, medel anskaffades och man startade hemmen. Omedelbart därefter ombildades emiellertid de flesta av dessa föreningar till ekonomiskt fristående föreningar med syfte att främja den verksamhet för vilken de hade skapats. I dag är det ytterst sällan man på dessa semesterhem träffar någon gäst som vet vilket semesterhem som har startats av vilken politisk organisation. Än mindre vet man, trots att det än i dag förekommer, att dessa politiska organisationer helt underhåller hemmen. Jag är medveten om, och det är säkert också många andra, att hemmen i flertalet fall — åtminstone de hem jag känner till — skapats av de socialdemokratiska kvinnodistrikten. Men jag vet att även Kooperativa kvinnogillesförbundet skapat liknande hem, och jag känner till att centerpartiet också har gjort det — bl.a. ett på min egen hemort: Däremot vet jag inte om vare sig folkpartiet eller moderata samlingspartiet, eller deras kvinnoförbund, på någon plats tagit initiativ till dylik verksamhet. Det hindrar dock inte att sådana hem finns. .Under cirka 30 år har alltså bedrivits en verksamhet, vars karaktär i dag inte ändrats — men väl dess klientel. Nu är det främst invalider, sjukeller ålderspensionärer och i undantagsfall mödrar med stor barnaskara som är semesterhemmens gäster, Förfrågningar från kommunala myndigheter om platser för mödrar med spädbarn göres emellertid åter allt oftare. Nu gäller det inte familjer av den art som det tidigare var fråga om, utan det är främst förvärvsarbetande mödrar, som under hela året har sitt eller sina barn på daghem och gärna skulle vilja semestra tillsammans med barnen — men inte har råd att göra det på vanliga semesterorter. I dag har, som väl är, den grupp för vilken hemmen startades helt andra möjligheter än tidigare. Men en annan grupp har gjort sig gällande i allt högre grad, nämligen våra åldringar och sjukpensionärer. Det finns emellertid också andra grupper som skulle kunna dra nytta av den stora tillgången på kvalitativt högtstående fastigheter, parkområden o.d. — på ett helt annat sätt än som nu sker — om olika aktiviteter kunde knytas samman. Framför allt vill jag peka på att man, som också sägs i propositionen, bör samordna och ta vara på de möjligheter som fastigheter och lokaliteter kan erbjuda. I vårt land är fortfarande semestern ett sommarbegrepp. Det är därför som jag har velat betona att de fastigheter och lokaler det här gäller kan ge möjlighet till aktiviteter av olika slag. Dessa organisationer, dessa fastigheter och verksamheten i sin helhet står i dag under socialstyrelsens överinseende, och landstinget är tillsynsmyndighet. Därför har vi garanti för fortsatt utvid gad verksamhet. Många gånger kan semesterhemmen tillgodose det stora behovet av kursgårdar och lokaler för ungdomsaktiviteter under den långa mörka årstiden, och under den korta sommartiden kan de användas till det ändamål, för vilket de var avsedda från starten. Herr talman! Att jag fört in semesterhemmen i debatten i detta sammanhang beror givetvis inte på semesterhemsverksamheten som sådan. Jag har velat visa vad politiska organisationer, utan att utåt skylta med politisk aktivitet, ändå kan åstadkomma och vilken samhällsnytta som detta kan medföra, Alla allmänt samhällsgagnande verksamheter kan alltså sammanföras. även om detta påpekande helt naturligt får räknas som ett rent personligt påpekande, vill jag på utskottets vägnar i likhet med vad som görs i vår motion understryka värdet av att anslagsgivningen också till handikapporganisationer och till politiska organisationer kan utökas. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till första lagutskottets hemställan i utskottets utlåtande nr 37.

Herr talman! Jag har begärt ordet i denna debatt därför att jag känner en viss oro inför vad som anförs i motion 11: 1191 om barnstugeverksamheten. Motionärerna säger där: »Vår åsikt är således att allmänna arvsfondens medel icke bör användas för kommunernas utbyggnad av barnstugor.» Man avstår dock från att ställa något yrkande. Motiveringen till att man inte gör det är att man med hänsyn till att utredning om statsbidraget pågår inom socialdepartementet anser det rimligt att vänta med yrkandet beträffande kommunernas rätt att disponera medel ur allmänna arvsfonden. Jag vill säga att motionärerna drar en felaktig slutsats av vad som står i statsverkspropositionen. Där står det nämligen att det skall göras en översyn av systemet för driftbidrag till barnstugorna. För att vara på den säkra sidan och förvissa mig om att det inte låg något annat bakom denna skrivning i statsverkspropositionen har jag i dag kontrollerat detta med socialdepartementet, och man säger att detta är det som skall utredas. Det kommer alltså inte där in bidrag som allmänna arvsfonden ger till barnstugeverksamheten. Före 1963 utgick det från allmänna arvsfonden anordningsbidrag för anordnande av daghem och fritidshem. Vad utgår då ur allmänna arvsfonden till barnstugeverksamheten nu? Det utgår bidrag för anordnande av barnstugor som enbart inrymmer lekskola. I övrigt utgår det understöd till barnstuga inrymmande daghem eller fritidshem, men understödet är inskränkt till att gälla inventarier. I de anvisningar som gäller för allmänna arvsfonden sägs också att understöd till driftkostnader ej kan utgå, Det är alltså driftbidraget som utreds i socialdepartementet. Om motionärerna hade kontrollerat detta, hade man förmodligen redan i år yrkat att det inte skulle utgå något bidrag till barnstugorna. Jag beklagar ett sådant ställningstagande av socialdemokratiska motionärer. Utskottet konstaterar att bidrag ur allmänna arvsfonden inte lämnas till uppgifter som på grund av åliggande enligt lag eller författning är obligatoriska för kommunerna. Utskottet tillägger att det finner denna begränsning riktig och ändamålsenlig och därför inte kan ansluta sig till det som har anförts i motion II: 1191. Ingen skulle önska högre än jag att vi hade en lagstiftning om inrättande av barnstugeverksamhet. Den drar mycket stora kostnader, men man önskar att den skulle vara mer omfattande, och enligt de stora planer som nu finns i kommunerna kommer verksamheten att dra ännu större kostnader i framtiden. Jag har också när vi här i kammaren debatterade den huvudtitel som upptar anslagen till barnstugeverksamhet anfört, att staten borde överta en större del av ansvaret för denna verksamhet.

Likaså önskar vi naturligtvis att även lekskoleverksamheten kan byggas ut, och härtill utgår anordningsbidrag från allmänna arvsfonden. Jag tror alltså att det i nuvarande situation vore olyckligt om det under de närmaste åren kommer ett krav på att bidrag från allmänna arvsfonden inte skall utgå till barnstugor.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

Herr talman! Som herr Åkerlind framhöll har utskottet i anledning av den väckta motionen hänvisat till departementschefens uttalande i propositionen, vilket helt överensstämmer med de synpunkter som herr Åkerlind anfört.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
Herr talman! Det är riktigt att utskottet hänvisar till departementschefens uttalande och menar att det tillfredsställer motionens syfte. Jag anser emellertid att man inte behöver nöja sig med ett uttalande om att lagen kan tolkas på ett visst sätt, när man direkt kan skriva in denna uppfattning i lagtexten.